Herr talman! Den föreslagna nya omsorgslagen skall tillsammans med planerade ändringar i skolförfattningarna fr.o.m. den 1 juli 1986 ersätta den nuvarande omsorgslagen. Avsikten med den nya lagen är att ge den enskilde större möjligheter till delaktighet och gemenskap i samhället. En utgångspunkt har då varit det som präglade den år 1977 tillsatta omsorgskommitténs förslag, nämligen integrering och normalisering. I propositionen föreslås bl.a. att de människor som tillhör lagens personkrets skall ha rätt att av landstingskommunerna få särskilda omsorger utöver de insatser som ges enligt socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen. Personkretsen utgörs av psykiskt utvecklingsstörda, människor med barndomspsykos och människor som på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom har fått ett bestående och betydande begåvningshandikapp. Omsorgskommittén föreslog att landstingen skulle bygga upp habiliteringsorganisationer för alla handikappade barn och ungdomar oavsett diagnos och att rätten till särskilda omsorger skulle lagfästas. Många landsting är också i färd med att bygga upp sådana gemensamma habiliteringsorganisationer. I centermotionen 3134 föreslår vi att den nya omsorgslagen utöver den personkrets som föreslås i propositionen skall omfatta alla handikappade barn och ungdomar under 20 år som har behov av lagens särskilda omsorger. Enligt vår uppfattning är det olyckligt med en sådan begränsning av personkretsen som föreslås i propositionen. Utskottet delar vår uppfattning och understryker att propositionens förslag skall ses som ett första steg i reformarbetet, samt att alla handikappade barn och ungdomar bör ges samma stöd. Vidare ansluter sig utskottet till de synpunkter som framförs i motionerna från centern och också från moderaterna och folkpartiet om att starka humanitära skäl talar för att också övriga grupper av handikappade barn som har behov av särskilda omsorger skall omfattas av den nya omsorgslagen. Utskottet understryker att syftet med det fortsatta utredningsarbetet bör vara att utvidga omsorgslagen till att gälla alla barn och ungdomar som har behov av särskilda omsorger. Med anledning av de motioner som väckts av bl.a. centern föreslås att detta skall ges regeringen till känna. Bland de särskilda omsorgerna föreslås i propositionen bostad i grupphem för vuxna som inte kan bo självständigt. Vi har i vår motion liksom folkpartiet i sin påpekat att beteckningen grupphem är mindre väl valt och att många utvecklingsstörda reagerar mot en beteckning som för tanken till institutionsvistelse. Vi anser i vår motion att gruppbostad skulle vara en mer adekvat beteckning. Det anser också utskottet, som menar att gruppbostad bättre klargör karaktären på det avsedda boendet. I propositionen föreslås att avgifter inte skall utgå för särskilda omsorger enligt omsorgslagen. Under senare år har det blivit allt vanligare att huvudmännen i stället för att utnyttja sin rätt att uppbära pensionen låter den handikappade själv disponera över den och betala avgift för kost och logi. Erfarenheterna av detta system är mycket goda. På så sätt får ju den handikappade en bostad som han själv ansvarar för och betalar hyra för. När nu integrering och normalisering är målsättningen bör den nya omsorgslagen ge uttrycklig möjlighet för den handikappade att få sin pension och betala för mat och logi. Det har vi också tagit upp i vår motion, som även på den punkten utmynnar i förslag om ett tillkännagivande till regeringen. Förskolan för psykiskt utvecklingsstörda skall enligt propositionen brytas ut ur särskolan. Detta innebär enligt vår uppfattning att kontinuiteten bryts för de barn och ungdomar som omfattas av omsorgslagen. Vi tycker att det är viktigt med en gemensam undervisningsideologi för hela särskolan. De förskolebarn det här gäller garanteras i dag en pedagogik och metodik som arbetats fram genom åren i en väl utbyggd organisation. Vi anser därför att landstingen tills vidare bör behålla det totala ansvaret för de barn och ungdomar som omfattas av omsorgslagen. När det så gäller frågan om integrering måste målsättningen vara att alla barn och ungdomar — också de handikappade — skall ha sin förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och skolgång så nära hemmet som möjligt för att få en naturlig gemenskap med familj och kamrater. Integrering redan från förskolan är en angelägen strävan, men den måste alltid vägas mot barnens och ungdomarnas möjligheter att över huvud taget få en så bra utveckling som möjligt. Vad som är bäst måste prövas i varje enskilt fall. Det finns barn som av olika anledningar inte klarar av att individuellt integreras i en stor barngrupp. Flera forskningsresultat visar att individuellt integrerade handikappade barn ofta är placerade utanför eller vid sidan av barngruppen och att många aldrig har haft någon kontakt med något annat barn i gruppen. Detta har vi påpekat i vår motion, och utskottet är inne på samma tankar men uttrycker det på ett litet annat sätt. Man säger att strävan bör vara att barnet tidigt får vänja sig vid en normal miljö och att ett utvecklingsstört barns individuella förutsättningar och behov måste ges avgörande betydelse för barnets placering. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Zz Herr talman! Det råder inga delade meningar om behovet av en reviderad och utvidgad ny omsorgslag vare sig inom partierna eller inom handikapprörelsen. Jag tror också att vi är överens om att föreliggande proposition syftar till att öka möjligheterna till ett så självständigt liv som möjligt för dem som nu omfattas av omsorgålagen. Däremot finns det olika meningar om vilka handikappgrupper som skall omfattas av den nya lagen. Frågan om personkretsen är komplicerad. Detta visas också genom att olika delar av handikapprörelsen intar olika ståndpunkter. I den situationen, med delade meningar inom handikapprörelsen, anser vi att utskottet nu har enats om den enda framkomliga vägen, nämligen att begära en skyndsam utredning om vilka ytterligare grupper som bör omfattas av lagen och vilka särskilda omsorger det här skall gälla. Riksdagen gör alltså inte något slutligt ställningstagande i dag. Först när den nu begärda utredningen är klar blir det aktuellt att diskutera förslag till lagändring. Jag vill understryka att vpk inte kommer att medverka till lagstiftning på handikappområdet, om denna strider mot den samlade handikapprörelsens vilja. De senaste årens åtstramningar i kommuner och landsting har onekligen drabbat människor med handikapp hårdare än oss andra.

Nu lagskyddar vi vissa rättigheter för psykiskt utvecklingsstörda. Finns det då någon risk för att det kan bli negativa konsekvenser, om alla handikappgrupper får en lagfäst rätt till precis de omsorger som vi lagstiftar om i dag?

Flera nytillträdande grupper på arbetsmarknaden har mycket svårt att göra sig gällande. Det gäller ungdomar i allmänhet och handikappade i synnerhet, men det gäller också medelålders kvinnor som efter hemarbete skall ut på arbetsmarknaden igen. Jag skulle personligen vara måttligt förtjust i en lagstiftning som garanterar kvinnor över 40 år en plats på dagcenter om vi inte kan beredas arbete eller studier. Jag tror att med den hårda konkurrens som råder på arbetsmarknaden i dag och allmän besparing i den offentliga sektorn finns det vissa skäl att misstänka att det kan vara enklare att placera folk på dagcenter än att sätta till alla klutar för att skaffa fram jobb eller utbildning. Det är ett av skälen till att vi inte odelat har velat ställa upp på att precis samma omsorger skall lagfästas för alla handikappgrupper. Däremot är det helt klart att punkt 3 i omsorgerna som vi lagstiftar om i dag, korttidsvistelse utanför det egna hemmet i syfte främst att avlösa anhöriga i vård och tillsyn, är en omsorg som framför allt alla rörelsehindrade barn och deras föräldrar behöver omedelbart. Vi borde i dag också kunna enas om att landstingskommunerna skulle ha en skyldighet att samverka med de handikappades organisationer precis på samma sätt som det ingår i den nya lagen att landstingskommunerna skall samverka med de psykiskt utvecklingsstördas organisationer. Detta borde vi kunna göra mot bakgrund av att många landsting har inrättat gemensamma habiliteringsnämnder för omsorgsverksamheten och för övriga handikappgrupper. Har man en gemensam habiliteringsorganisation där bara en liten grupp har sina rättigheter lagskyddade, kan det onekligen uppstå vissa problem. I det framtida arbetet måste också övriga handikapporganisationer få rätt till samverkan med landstingskommunerna. Herr talman! Vi är överens med utskottets majoritet om i stort sett allt som står i det här betänkandet utom i fråga om förändringen av huvudmannaska pet när det gäller särskolan. Enligt det föreliggande förslaget skall de utvecklingsstörda barnen integreras i kommunens barnomsorg i stället för att gå i särskilda förskolor som tillhör särskolan. Man påpekar att många av dessa barn redan omfattas av den vanliga kommunala barnomsorgen. Men det finns ändå en hel del förskolor kvar i landstingens regi — exakt hur många det rör sig om kommer jag här ifrån talarstolen inte ihåg. Och det är just de barn som går i den speciella särskolan som enligt vår mening faktiskt kommer att få försämrade villkor. Många av dessa barn är inte bara utvecklingsstörda utan också flerhandikappade. Och nu skall då dessa ut på kommunernas daghem. Ute i landet, och kanske även i en del förorter, kommer det inte att vara ovanligt att det blir fråga om ett barn per daghem eller möjligen ett barn per avdelning. Jag har i min tidigare yrkesverksamhet en väldigt god erfarenhet av att behandla handikappade barn som varit integrerade i olika former. Givetvis är en integrering bra och riktig — om den sker på den handikappades villkor. Men så är ju inte fallet, utan integreringen sker ju alltid — jag har inte sett ett enda fall där motsatsen har rått — på de andras villkor, dvs. att det handikappade barnet i största möjliga utsträckning skall anpassas till vad som är normgivande för de friska barnen. Det är aldrig tvärtom. I det här fallet är det helt klart att de specialutbildade, lärare och behandlingspersonal som särförskolebarnen har haft tillgång till, nu tas bort från undervisningen och i stället skall vara ett stöd och ett komplement till den andra personalen. Jag skulle kunna förstå integreringen om man så att säga utgick från de här barnens behov av speciell metodik och pedagogik och om personalen anpassade undervisningen till alla barn. Det kanske inte vore något dåligt, det vore kanske bra om alla barn fick del av den metodiken och den pedagogiken. Men så gör man inte, man utgår från en annan metodik och en annan pedagogik som även skall gälla för dessa särförskolebarn. Och den specialutbildade personalen — med sin stora erfarenhet, fackutbildning, osv. — skall bara finnas i periferin som stöd och som något slags resurspersoner. Jag kan instämma i vad Ulla Tillander sade — vi har ju också en gemensam reservation till utskottsbetänkandet i denna fråga — att de barn som integreras blir ofta väldigt ensamma barn. De blir geografiskt, rumsligt integrerade, men de blir ensamma på den här avdelningen. För att man skall kunna integreras och känna självkänsla och säkerhet måste man i största möjliga utsträckning få en möjlighet att träna och vara utifrån sina egna villkor. Först när man har blivit helt säker och kan något, efter sina egna förutsättningar, kan man ge sig ut och tävla med alla andra i samhället. Jag tror att de här barnen verkligen behöver träna på egna villkor och inte alltid vara de som gör allting långsammast och sämst i gruppen. Det kan inte vara lätt för ett barn att redan från 5-6-årsåldern upptäcka att man är den som gör saker långsammast och sällan bäst. Man måste först få träna och vara bra i den egna gruppen. Sedan orkar man ut och ta kampen med de andra. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 till detta betänkande.

Herr talman! Jag tror inte att man behöver dramatisera frågan om huvudmannaskapet för särförskolan alltför mycket. Det går att följa både Ulla Tillander och Margé Ingvardsson i långa stycken av deras resonemang, kanske hela vägen. Men den som lyssnar noga skall nog finna att det går nästan lika bra att vända på det. Säger man ungefär tvärtom låter det lika logiskt och rimligt. Verkligheten är att såväl särförskolan som särskolan vetter åt två håll, och måste göra det; åt kommunens skola och förskola och åt landstingens omsorgsvård. Egentligen handlar det rätt mycket om vem som praktiskt skall administrera det samarbete mellan två huvudmän som faktiskt är nödvändigt för de här barnens skull. Nu får riksdagen, om vi så önskar, tillfälle att aktualisera den här frågan en gång till. Vi kommer att få en särskild proposition rörande särskolan. Då är det inte alls i vägen att ta upp även särförskolans problem en gång till. Jag har därför tyckt att den här frågan inte är värd alltför mycket dramatik. Herr talman! Margö Ingvardssons oro för vad som kan följa av en alltför djärv utvidgning av personkretsen för omsorgslagen tror jag delas av rätt många och därför är värd en liten kommentar. Om man befarar att dagcenterverksamheten skulle bli en bekväm utväg när vi inte ids vara tillräckligt nitiska i att få ut dem det gäller i riktigt arbete, bör man betänka att den risken är densamma för de förståndshandikappade och för alla andra. Den gruppen handikappade är också habiliteringsbar och rehabiliteringsbar i mycket större utsträckning än man trodde 1967. Målet är även där att de skall komma ut i riktigt arbete. Risken att dagcentret skulle bli en sorts undanflykt är lika stor och i så fall inte bättre där. Dessutom tror jag inte att risken är särskilt stor. Det är inte särskilt frestande för huvudmännen, de som har ansvaret, att sätta dagcenterverksamheten i stället för introduktion i riktigt arbete, där det senare över huvud taget är möjligt. Dagcenterverksamheten är den dyra och besvärliga verksamheten, som de får finansiera helt och hållet. Syftet med alltsammans, även med omsorgslagen, är att så många som möjligt i stället skall kunna försörja sig själva. Ur allas intresse sett är detta den bättre vägen, och frestelsen att avstå till förmån för något bekvämare är nog inte särskilt stor. I övrigt behöver man inte, som somliga uppenbarligen gjort, befara att omsorgerna i den här lagen kommer att missbrukas. Det finns ingen som i onödan efterfrågar den sortens omsorger som vi här skall tillförsäkra dem som verkligen behöver dem. Det är inte någonting som man är glad åt att kunna göra anspråk på. Det är någonting som man accepterar att man är tvungen att göra anspråk på, och risken för missbruk är mycket liten.

Herr talman! När det gäller tillgången på arbete har handikappade en speciellt svårt utsatt situation. Det kan vi se av hur många handikappade som anmäler sig till arbetsförmedlingarna och hur många som lyckas få jobb. Arbetsmarknaden är en statlig angelägenhet och verksamheten med dagcenter en kommunal — den kan även vara en landstingskommunal angelägenhet. Det kan ligga en viss fara i — bl.a. beroende på vilken statsmakt vi så att säga har — om man från statens sida för över mer ansvar till kommunerna och tar bort statsbidrag och annat. Då kan det finnas en risk för att staten så att säga avsäger sig ansvaret för att skaffa jobb åt dem som särskilt behöver det och i stället för över ansvaret till kommunerna. I den situationen är det lättare att placera någon på dagcenter, allra helst om man har en lagstiftning i ryggen som säger att studier, arbete och plats på dagcenter är i stort sett likvärdiga. De riskerna finns, och dem får man alltså inte blunda för. I goda tider kanske man inte behöver hysa sådana här farhågor, men när man ser ett ständigt hot mot den offentliga sektorn och när det gäller tillgången på arbete, är det faktiskt inte särskilt konspiratoriskt att uttala farhågor för vad sådana här lagar i förlängningen kan leda till. Jag har väldigt svårt att tro att Carlshamre skulle kunna tänka sig att man för någon annan grupp i samhället — jag nämnde exempelvis kvinnor över 40 år — skulle införa en sådan här lagstiftning. När det gäller gruppen svårt psykiskt utvecklingsstörda är det tyvärr så att vi — vare sig vi vill det eller inte — måste acceptera att det finns vissa som har ett så svårt handikapp att de aldrig kommer att kunna göra något produktivt arbete. Men för den skull har de i alla fall rätt till en meningsfylld tillvaro och en tillvaro ute i samhället bland andra människor. För dem är den här lagen ett stöd — en garanterad plats på ett dagcenter.
Herr talman! Det är just detta, Margé Ingvardsson, som är problemet. Det finns — och vi skall realistiskt medge att det kommer att finnas — en större eller mindre grupp kvar som vi inte lyckas habilitera till möjlighet att utföra ett vanligt förvärvsarbete. Men detta är icke på något sätt speciellt för de förståndshandikappade. Om — jag säger bara om — de farhågor som Margö Ingvardsson hyser över huvud taget har någon grund för sig, gäller de i exakt samma utsträckning förståndshandikappade som andra svårt handikappade. Det är därför jag har så svårt att se logiken i att man säger att man accepterar dagcenterformen som en tänkbar omsorg bland andra för förståndshandikappade men är mycket tveksam till att låta den gälla någon annan grupp, som på grund av ett annat handikapp befinner sig i exakt samma situation.
Herr talman! Jag är överens med Nils Carlshamre. Även för denna grupp utvecklingsstörda finns risken att de som skulle kunna klara av ett arbete i stället blir placerade på ett dagcenter. Det tror jag inte är ovanligt. Men denna omsorgsform kan ändå behövas som skydd för att de som aldrig kan utföra ett produktivt arbete ändå får en meningsfylld tillvaro. Men just därför att dessa risker finns med den här sortens lagstiftning tycker jag inte att man nu helt automatiskt skall utvidga detta till fler grupper. Det är i stället klokt som utskottet sagt att man först ytterligare måste se över vilka särskilda omsorger som olika handikappgrupper behöver.

Herr talman! De vägledande målen för samhällets stöd till handikappade har sammanfattats med orden integrering och normalisering. Det innebär att människor med handikapp skall ingå i samhällets gemenskap och skall få samma livsvillkor som andra. I det handlingsprogram som arbetades fram inför FN:s handikappår citeras detta mål med gillande, och det konstaterades att det råder stor överensstämmelse mellan målen för svensk handikappolitik och det tema FN ställde upp för handikappåret, nämligen full delaktighet och jämlikhet. Detta handlingsprogram kom till under den förra borgerliga regeringens tid i brett samarbete med handikapprörelsen och den dåvarande oppositionen. Det lades fram för riksdagen som skrivelse av den socialdemokratiska regeringen. Vi har sålunda alla ett gemensamt ansvar för att leva upp till denna målsättning. Allmänna mål och vackra formuleringar är emellertid förhållandevis lätta att åstadkomma. Att förverkliga dem i ett bistert ekonomiskt klimat är svårare, Det är då den mångomtalade politiska uppgiften att prioritera sätts på prov. Det handlar om att bestämma sig för vad som är viktigast bland allt som är viktigt. Det borde inte vara svårt att komma fram till att deras rätt och rättigheter som inte klarar sig utan dagligt stöd borde komma högt upp på denna prioriteringslista. Om vi menar allvar med tal om likabehandling, om allas lika värde, om allas rätt till delaktighet i samhällsgemenskapen och om allas rätt till arbete, osv. — då är det i första hand dem vi bör tänka på som inte utan hjälp kan ta för sig av dessa rättigheter. Till dem hör handikappade, främst barn och ungdomar. De och deras föräldrar behöver få vår hjälp — ekonomiskt, rättsligt och mänskligt — för att ge innehåll åt talet om full delaktighet i samhällsgemenskapen. Det finns brister i den lag som i dag reglerar deras rätt till särskilt stöd, omsorgslagen. Därför tillsattes en utredning 1977 med uppgift att föreslå en reform på detta område. Den utförde ett omfattande och gediget arbete. Nästan tio år efter det att utredningen tillsattes kommer en reform att träda i kraft. Men om den kan användas det slitna uttrycket att det bidde en tumme. Av den ambitiösa ansatsen att ge alla handikappade med särskilt behov rätt till stöd och hjälp har blivit ett litet tillägg i lagen av två små grupper. Det är bra att det steget tas men varför bara det? Hur kunde det bli så? Ansvaret för det faller tungt på socialministern. Jag tror att det kan förhålla sig så, att socialministern för sent ägnade intresse åt denna fråga. Attityden från den nytillträdda socialdemokratiska regeringens talesmän gentemot landstingsmän och människor i omsorgsvården var, att det där med en ny omsorgslag kan ni glömma. Efter allt utredningsarbete, efter ett positivt mottagande från landstingen och handikapprörelsen och efter det omsorgsverksamheten i långa stycken börjat organiseras efter utrednings förslagets intentioner, blev det första beskedet att alltihop nog kunde glömmas. Det väckte naturligt nog förstämning, oro och ilska. Först ett drygt år efter det att den socialdemokratiska regeringen tillträtt tog man tag i frågan. Först i december 1983 tillsattes en beredningsgrupp. Det är resultatet av den beredningens arbete, som vi nu fått till behandling. Resultatet är som sagt magert. Omsorgskommitténs förslag har illa förvaltats av beredningen. Det bidde som sagt en tumme. Utöver psykiskt utvecklingsstörda, som redan omfattas av gällande omsorgslag, förs hit personer med barndomspsykos samt personer med förvärvad hjärnskada vilka därav fått ett betydande och bestående begåvningshandikapp. Det är självklart att dessa grupper behöver få del av de särskilda omsorger som lagen garanterar. Det allvarliga är att stora grupper, främst svårt handikappade barn och ungdomar, inte kommer att omfattas. Skälen för detta är, som också Nils Carlshamre har utvecklat, dunkla. Socialministern hänvisar i propositionen till en splittrad opinionsbild bland remissinstanserna. Det är faktiskt den obotfärdiges förhinder. Det finns nämligen en överväldigande uppslutning kring omsorgskommitténs förslag. 19 landsting tillstyrker. Flera av de övriga har bara marginella invändningar. Handikappförbundens centralkommitté tillstyrkte. Det är nästan sällsynt med ett så positivt mottagande i en utredning i ett kontroversiellt ämne som omsorgskommitténs förslag fick. DHR var och är däremot emot lagen på principiella grunder. DHR vill inte ha, som det heter, en särlag. Med stöd av befintlig lagstiftning — socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen — skall också de handikappade få det bistånd som i det enskilda fallet behövs, anser DHR. Det är en förståelig och respektabel ståndpunkt. Men på goda grunder kan man nog misstänka att det för många enskilda handikappade skulle vara tungt att hävda sin rätt utan den tilläggslagstiftning som omsorgslagen innebär. Denna åsikt kan heller inte regeringen krypa bakom för att ursäkta ett snålt lagförslag. Man har ju nämligen bestämt sig för en tilläggslag. Jag tror att det är ett riktigt vägval. Men man har stannat efter endast ett litet steg in på den vägen. Regeringens njugga inställning till de handikappade kan inte heller vara dikterad av ekonomiska skäl. Många landsting har redan utvidgat sin habiliteringsverksamhet att gälla fler grupper än dem som lagen nu kommer att omfatta. Främst gäller det de rörelsehindrade. Regeringens lagförslag kan därför snarare sägas begränsa än utvidga de handikappades rättigheter. I formell mening är lagen en utvidgning. Men landsting som trott sig vara förutseende och organiserat sin omsorgsverksamhet efter vad som växt fram som en allmän mening i omsorgskommittén, finner att regeringen nu vill reducera deras ansvar för de handikappade. Det är bara att hoppas att landstingen inte bryr sig om det. Det skulle kunna försätta många handikappade i en svår situation. Jag sade att jag trodde att socialministern intresserat sig för denna fråga för sent och att det kunde vara anledningen till debaclet med omsorgsreformen. Det är en positiv tolkning av det som förevarit. Det var möjligen så, att när socialministern upptäckte hur bristfälligt beredningens förslag till ny lag var, hade tiden runnit ut för att arbeta fram en bättre variant. Och nu står vi här och får försöka göra det bästa av situationen. Mot denna bakgrund var det självklart för oss i folkpartiet att arbeta för en utvidgning av personkretsen i omsorgslagen. Vi tror att det vore förhållandevis lätt att omedelbart utvidga kretsen med rörelsehindrade barn och ungdomar. Jag har därför föreslagit att lagen skulle omarbetas i den riktningen och att regeringen därefter så fort som möjligt fick återkomma med förslag om ytterligare utvidgning i syfte att inkludera alla med behov av särskilda omsorger. Det har emellertid funnits intresse från utskottets socialdemokrater att medverka till en snar fortsättning av den endast inledda reformen. Man har insett att vårt krav på en omsorgslag som omfattar alla med särskilda behov var ett starkt underbyggt krav. Utskottet har därför kunnat enas om ett tillkännagivande på den här punkten. Med anledning av motionerna från folkpartiet, centern och moderaterna föreslår utskottet att riksdagen hos regeringen begär, att den snarast lägger fram förslag till en sådan utvidgning av omsorgslagen att alla barn och ungdomar med särskilda behov kommer att omfattas. Utredningsarbetet skall enligt utskottet inriktas på att precisera vilka grupper som bör omfattas av lagen och belysa behovet av kompletterande särskilda omsorger. Utskottet understryker kraftigt att utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt. Den revidering av lagen som nu föreligger skall alltså ses endast som ett första steg. Den träder i kraft den 1 juli nästa år. Det borde därför vara möjligt — jag delar på den punkten Nils Carlshamres förhoppning — att också under nästa år fatta beslut om den ytterligare utvidgning av omsorgslagen som riksdagen nu föreslås uttala sig för. Handikapprörelsen har vädjat om en sådan enighet. Vi har lyssnat på handikapprörelsen. Hade socialministern i samma utsträckning gjort det, hade vi väl redan i dag kunnat ha en omsorgslag för alla berörda grupper. På ett par andra punkter har däremot inte utskottet kunnat bli helt enigt. Det gäller huvudmannaskapet för förskolan för utvecklingsstörda barn. Ansvaret för den föreslås gå över till kommunerna från landstingen. Mot detta anmäler centern och vpk avvikande mening. Jag vill säga att jag har förståelse för den oro som ligger bakom reservationen. Reservanterna pekar på risken att kommunerna inte har förutsättningar att ge dessa barn den omfattande hjälp de behöver. Själva förändringen kan också väcka oro. Jag vill därför starkt stryka under vad utskottet säger om landstingens ansvar också i fortsättningen för dessa barn. Landstingen bör, säger utskottet, ”svara för vissa specialinsatser som kan vara svåra att vidmakthålla inom ramen för den kommunala barnomsorgen. Utskottet vill understryka, att den pegagogiska verksamheten för förskolebarnen inte får försämras genom att förskolan upphör att vara en del av särskolan”. Ansvaret för att barnen kommer i åtnjutande av förskola och kostnaderna för det åvilar i fortsättningen kommunerna. Men landstingen har ansvaret för att de resurser de besitter ställs till kommunernas förfogande. I många fall betyder det säkert att kommunerna inbördes och kommunerna och landstingen måste samarbeta om denna förskoleverksamhet. I propositionen föreslås vidare att de särskilda vårdhemmen och specialsjukhusen skall avvecklas. Moderaterna reserverar sig på den punkten. Skillnaderna mellan utskottet och reservationen är emellertid hårfin. I båda texterna stryks under att denna avveckling måste ske varsamt och på den enskildes villkor. Låt mig citera utskottet: ”Utflyttning från vårdhemmen måste ske med varsamhet och med hänsynstagande till och efter samråd med varje enskild individ. Det får inte bli så att utvecklingsstörda mot sin vilja tvingas flytta från sin invanda miljö till en ny och kanske skrämmande omgivning.” Detta sägs också ordagrant i reservationen. Dessutom läggs där till, att planeringen inte bör inriktas på total avveckling. Skillnaderna i uttryck och synsätt är alltså liten. Jag beklagar, att moderaterna ansåg att reservation är nödvändig och yrkar avslag på den. Jag skall närmast säga som det är, att jag tror att vi hade bort komma fram till en gemensam skrivning. Som ordförande i utskottet ser jag det som ett litet misslyckande att så inte skedde. Herr talman! Jag vill till slut fästa uppmärksamheten också på två andra punkter i betänkandet. Utskottet föreslår nämligen att det som i propositionen benämns grupphem i fortsättningen skall kallas gruppbostad. Det kan förefalla vara en liten fråga. Men på ett psykologiskt plan har den betydelse. Ändringen stryker nämligen under betydelsen av ett självständigt boende. Det landstinget skall tillhandahålla är inte institutionsboende, utan egen bostad — låt vara kompletterad med det stöd och bistånd i och kring bostaden som de utvecklingsstörda behöver. Utskottet gör ytterligare en ändring i regeringsförslaget. Det rör rätten att själv uppbära sin pension och betala avgifter för kost och logi.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

Herr talman! Vi har kommit i ett något egenartat debattläge. Jag har här företrätt moderata samlingspartiet som på två punkter anmält reservation till det betänkande som socialutskottets ordförande Ingemar Eliasson helt står bakom. Ändå förefaller det som om jag har en mer positiv uppfattning om betänkandet än utskottets ordförande. Jag vill inte ett ögonblick att någon skall tro att vi betecknar detta som en obetydlig, bagatellartad reform — att det bara bidde en tumme. För mig är detta faktiskt en stor reform. Anledningen till att jag har varit angelägen att alla handikappgrupper som har behov av det skulle omfattas av lagen är just att det är en bra lag. Annars kunde det just ha gjort detsamma. Det är alltså en väsentligt mycket bättre lag än den som skall ersättas. Frågan om personkretsen är en fråga, men hela andan i lagen, hela listan över omsorger som erbjuds är det stora och viktiga. I den andra biten — hur många som skall omfattas — har vi ju till sist lyckats komma fram till en, som jag hoppas, tämligen god samsyn. Jag tror liksom Ingemar Eliasson att vi nu klarar den. Vad sedan gäller vårdhemmen kan det nog tyckas att skillnaden både till innehåll och uttryckssätt är liten —t.o.m. hårfin, sade utskottets ordförande — mellan reservanter och utskottsmajoritet. Och den kanske är hårfin. Det är bara principen det gäller, och det är inte alla som tycker att det är så viktigt med principer.

När man ser de tunga, svåra fallen är det skönt att kunna säga att man vill avskaffa dem — för det är det man egentligen vill, om man skall avskaffa den enda vårdform vi hittills har haft som faktiskt har kunnat hjälpa de allra svåraste fallen. Detta är inte så hårfint. För mig är det en ganska viktig gräns. Men huvudsaken är att jag tycker att det här är en viktig handikappreform, ett betydelsefullt steg på en väg där vi vandrar långsamt men ändå kanske så gott vi kan.
Herr talman! Allting är relativt här i livet. Det kan ju vara så, att jag hade större förväntningar på den här reformen än vad Nils Carlshamre hade. Jag tycker inte att det som utskottet nu föreslår riksdagen att anta är en obetydlighet. Tvärtom är det en viktig reform. Men det jag tyckte hade blivit en tumme var propositionen i förhållande till omsorgskommitténs omfattande förslag. Utan det tillägg som utskottet nu har gjort hade trots allt stora handikappgrupper ställts utanför. Nu har vi möjligheter att inkludera dem inom en snar framtid, och jag är självfallet glad över den enigheten. När det gäller vårdhemmen vill jag inte förstora den skillnad som här finns. Jag tror att vårdremmen under en ganska lång tid kommer att behövas för just de grupper Nils Carlshamre talade om, men målet bör ändå vara att vi integrerar också dem i ett mera normalt boende. Gruppbostad är ju ett egetboende med sådan tillsyn, sådant stöd och sådan hjälp som de utvecklingsstörda behöver men i mera normala former än vad ett institutionsboende innebär. Jag hoppas verkligheten här skall kunna kryssa rätt mellan principerna; jag tror att Nils Carlshamre gör skillnaderna mellan dem större än de verkligen är.

Herr talman! Socialministern försöker skyla över det faktum att han får en bakläxa av riksdagen. Att få ett enhälligt tillkännagivande av att reformen och propositionen är otillräckliga är faktiskt ingen liten sak. Om riksdagen bifaller socialutskottets enhälliga förslag i dag, betyder det att vi påbörjar en reform när det gäller omsorgslagen men samtidigt säger att det socialministern föreslog var otillräckligt. Med detta tillägg, den beställning som socialutskottet uttalar sig för, kan detta däremot inom loppet av något eller ett par år vara början till en stor reform av omsorgsverksamheten. Det oroar mig litet att socialministern beskriver vad socialutskottet säger som en beställning av en allmän utredning. Det är faktiskt en beställning av ett nytt förslag, efter det ytterligare utredningsförfarande som kan behövas. Som Nils Carlshamre påpekade skall vi inte överdriva behovet av denna utredningsinsats. Omsorgskommittén var ju mycket utförlig på den här punkten. Det handlar om ett enhälligt tillkännagivande, och det förpliktar naturligtvis — jag delar socialministerns mening. Vi har alla ett ansvar för att se till att detta nu förverkligas under loppet av ett eller ett par år. Det förslag som läggs fram i dag är ett otillräckligt förslag. Det handlar om ett tillägg av två grupper — nog så betydelsefulla — men det rör sig bara om kanske 1 400 personer. Utanför lagen kommer däremot stora grupper — i förhållande till detta antal — att hamna. Det kan röra sig om 13 000-14 000 handikappade barn och ungdomar som inte får del av omsorgslagens särskilda omsorger. Det är i denna relation som jag tycker att det blev en spänd förväntans upplösning i något ganska otillräckligt, och på den punkten är jag besviken. Nu säger socialministern att det är angeläget att de som omfattas tar emot förslaget positivt. Ja, de hade tagit emot omsorgskommitténs förslag mycket positivt. Men kritiken blev utförlig och hård efter det att det blev klart att beredningen reducerat förslaget på det sätt som jag har beskrivit. Inte minst gäller det kritiken från de rörelsehindrade. Men de har varit angelägna om att alla partier skall ställa sig bakom löften om en snar utvidgning, och det är detta som i dag är den viktiga delen av beslutet.

Herr talman! Jag tror att vi varken kan eller bör försöka att inom ramen för en replik eller två ta upp hela debatten om statsbidrag, kommuner, stat och allt detta en gång till. Jag vill bara säga två saker. Det första: Moderata samlingspartiet har föreslagit betydande indragningar från kommunerna i form av statsbidragsminskningar. Regeringen har också föreslagit betydande indragningar. Beloppen lär vara ungefär likvärdiga. Är det någon skillnad är regeringens förslag större än moderaternas. Vi använder en helt annan teknik — det är riktigt — men minskningen av kommunernas betalningsförmåga måste ju bli densamma i båda fallen. Det är det ena. Det andra är att hela föreställningen om att välfärden tryggas av statsbidrag i dag är lika föråldrad som den gamla omsorgslagen eller ännu värre. Det var riktigt en gång att detta var vägen för att göra det möjligt för kommuner och landsting att uppfylla sin uppgift. Men i dag är det inte så. Staten är helt enkelt inte tillräckligt kreditvärdig för att duga som borgensman för välfärden. Det är staten som har den urusla ekonomin, och det är till denna urusla ekonomi som vi uppmanas att knyta våra förhoppningar om en bevarad välfärd. Jag tror helt enkelt inte på det. Om Sveriges handikappade och andra som tar del av välfärden i det här samhället skall lita på statskassan för att få behålla den välfärd som vi har och bygga ut den ytterligare, då är det ett svagt hopp vi har att ty oss till. Statskassan har i dag inte den kreditvärdigheten — så enkelt är det. Vi får söka helt andra vägar för att garantera det vi alla vill ha. Låt mig bara lägga till en sak — jag hoppas slippa ta deli debatten ytterligare — om själva grundsynen, som ändå skiftar litet från inlägg till inlägg. Jag tycker att man skall se det förslag som vi har som något mycket enkelt. Det är inget tvivel om att t.ex. socialtjänstlagen fullt ut och till sista paragraf skall gälla för alla människor, inkl. alla handikappade. Det är den källa ur vilken vi skall ösa vår välfärd — allihop. Men det finns de som behöver längre sked att ösa med än vi andra, och det är den skeden som vi skall sätta i deras händer med hjälp av omsorgslagen. Och jag vill att så många som möjligt, så många som Behöver det, skall få tillgång till det redskapet. Märkvärdigare än så är det inte med en generell sociallagstiftning och omsorgslag.
Herr talman! Jag tycker att Sten Andersson skall tala med litet mindre bokstäver om ökade kostnader för de handikappade, med tanke på alla de negativa åtgärder som socialdemokraterna har vidtagit under den senaste valperioden och som drabbar alla i samhället, särskilt svaga grupper. Jag tänker då på de mer än 70 olika skattehöjningar som socialdemokraterna har genomfört. För att nämna ett par kan jag ange höjningen av fastighetsskatten och bensinskatten. Den senaste chockartade räntehöjningen medför naturligtvis också ökade kostnader på alla områden, och då inte minst för de grupper som vi i dag talar om.

Herr talman! Sedan de orden skrevs har Sveriges ekonomi vanskötts ytterligare några år. Mycket av det som tidigare har skrivits gäller tyvärr inte i dag. Socialministern sade att vi kan fråga här närvarande representanter för handikapprörelsen hur de ser på hela detta komplex. Ja, det kan vi göra. Då kanske de också kan upplysa om vad det gör för skillnad för en handikappad som behöver kommunens stöd, om de pengar som skulle användas till detta ligger någonstans med en etikett på vilken det står att kommunen fortfarande äger pengarna men inte får lov att använda dem till stöd för handikappade. På vilket sätt blir stödet i detta fall effektivare än om man säger som detär, att kommunerna — även den fattigaste — nästan är rika som Rockefeller jämfört med den utfattiga staten?
Herr talman! När det gäller handikapprörelsens åsikter kan jag bara hänvisa och referera till det som har framförts vid ett antal sammanträffanden och i den uppvaktning som har gjorts inför utskottets ledamöter, där handikapprörelsen uttryckte en stark önskan om att utskottet och riksdagen enhälligt skulle uttala sig för en utvidgning av personkretsen. Anledningen till detta är naturligtvis att man inte är nöjd med den utformning som propositionen föreslår på den här punkten. Det oroar mig fortfarande, herr talman, att socialministern tar så lätt på vad ett enhälligt utskott säger. Det är inte bara så att utskottet uttalar sig för en allmän utredning. Vi beskriver ganska utförligt vad syftet med nästa steg skall vara, nämligen att låta alla barn och ungdomar som har behov av särskilda omsorger omfattas av omsorgslagen. Vi säger också att detta bör ske skyndsamt. Jag hoppas att socialministern, för den händelse han skulle få förnyat förtroende i ämbetet, innan debatten är slut uttalar som sin vilja att efterkomma denna önskan och då inte någon gång i framtiden, utan skyndsamt. Det skulle också vara intressant att få socialministerns kommentar till det som både Nils Carlshamre och jag har sagt, nämligen att det borde vara möjligt att redan under nästa år fatta ett sådant beslut. Herr talman! Socialministern försökter återigen att raskt gå över till andra frågor, som han uppenbarligen hellre diskuterar. Jag vill bara för klarhets vinnande säga att folkpartiet inte har föreslagit någon neddragning av statsbidragen för färdtjänst eller särskola. Men när socialministern ändå håller på med att beräkna vilka effekterna skulle bli för de handikappade kan han ju upplysa riksdagen om hur mycket dyrare resorna till och från arbetet för de handikappade som är lyckliga nog att ha ett arbete blev genom den höjda bensinskatten, eller hur mycket dyrare det kommer att bli för dem som skall byta bil efter den höjda bilaccisen. Han kan också upplysa om hur mycket mera moms de har behövt betala under den tid som socialdemokraterna har suttit i regeringen eller om något annat som har haft effekt för de handikappade och försämrat deras villkor. Men, herr talman, helst ser jag att vi ägnar oss åt dagens ämne, nämligen omsorgslagen.

Herr talman! Diskussionen om den nya omsorgslagen utvecklas till en mycket viktig principiell diskussion om handikappolitiken. Av flera talare här har framhållits att målet för alla strävanden på handikappområdet måste vara integrering och normalisering. I förlängningen av detta vill vi naturligtvis se en politik som också behandlar handikappades behov på ett sätt, som är normalt inte bara för sakfrågorna utan också för det administrativa system som vi har i vårt land. När översynen av omsorgslagen inleddes var detta, som också har påpekats i debatten tidigare, motiverat av att lagens utformning framstod som förlegad inte minst mot bakgrund av att den allmänna lagstiftningen hade förändrats. Jag vill erinra om att både socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen tillkommit på senare år, mitt uppe i det arbete som pågick i omsorgskommittén. Det fanns således som utgångspunkter för en översyn av omsorgslagen både de erfarenheter som gjorts under åren, där ju väldigt mycket kring lagen varit positivt, och den förändrade situation som de nya lagarna fört med sig. Från början var arbetet helt och hållet inriktat på de grupper som hittills omfattats av omsorgslagen, dvs. de begåvningshandikappade. Men rätt snart kom frågan om andra gruppers behov av särskilda omsorger in i bilden. Den viktigaste diskussionen gällde då handikappade barn. Det är riktigt att det i remissopinionen fanns ett kraftigt stöd för den tanke som omsorgskommittén framförde, att personkretsen skulle gälla alla barn och ungdomar som har behov av omsorgerna. Under det fortsatta arbetet kom emellertid frågor av principiellt slag in i bilden, som gällde ansvaret hos kommuner och landsting samt stödet i nu gällande allmänna lagar. Dessa var av så allvarlig principiell art att de skapade svårigheter och oklarheter när det gällde personkretsen i samband med den här lagen. Omsorgsberedningen tillsattes bl.a. för att söka utreda de här frågorna. Under arbetets gång förstärktes hos många intrycket av att det nu är bättre att ta första steget genom en översyn som är mera traditionell och som gäller de grupper som hittills haft sitt stöd i den här lagen. En intressant diskussion har kommit upp om begreppet pluslag. Bakgrunden är att mycket långtgående ansvar ligger på kommunerna genom socialtjänstlagen och på landstingen genom hälsooch sjukvårdslagen. Ingen, tror jag, vill frånta landsting och kommuner det ansvar som de får genom dessa allmänna lagar. Följaktligen är det en viktig fråga att precisera: Vad är då meningen med en pluslag? Vilka särskilda omsorger har inte stöd i den lagstiftning som redan finns? I den lag som vi nu skall ta ställning till gäller personkretsen begåvningshandikappade. En utvidgning har skett genom att man tar med personer med barndomspsykos och vissa hjärnskador, men området är så att säga detsamma. Det handlar om begåvningshandikapp. Lagen är intressant inte minst mot bakgrund av tendensen till allt allmännare och mera målinriktade lagar. Den här lagen har ett konkret innehåll. Den talar om fem olika omsorger. Den anger en bestämd personkrets som kan komma i åtnjutande av omsorgerna, och den anger vem som har ansvaret för att omsorgerna kommer till stånd, nämligen landstingen. Lagen är också utformad som en rättighetslag med möjligheter till överklagande för den enskilde. Men hela tiden är omsorgerna utformade på de traditioner som finns inom området begåvningshandikapp. Det viktigaste och det enda verkligt tungt vägande skälet för tveksamheten att gå vidare på det här området gäller just frågan om innehållet i de särskilda omsorgerna och deras avgränsning till den allmänt gällande lagstiftningen. När föreligger ett behov av särskild omsorg som är av det slaget att det bör föras in i den omsorgslag som finns? När det gäller de nu aktuella grupperna har det sagts att pluslagen är motiverad av framför allt de specialkunskaper som behövs för att tillgodose utvecklingsstördas och andra begåvningshandikappades behov. Där finns en lång tradition att bygga vidare på inom landstingen. Inom vilka andra områden har landstingen sådana djupgående kunskaper och på vilka av de områdena finns det behov av en reglering i form av särskilda omsorger i lagen? Möjligen kan man också se det på följande sätt: När en insats för en grupp handikappade är av fundamental betydelse och av stor omfattning kanske den är svår att tillgodose med stöd enbart i de allmänna lagarna. Jag vill då erinra om att enbart socialtjänstlagen och inte hälsooch sjukvårdslagen har besvärsmöjligheter. Kanske kan detta vara ett motiv för en utvidgning av omsorgslagen. Frågan om vilka grupper som skall ingå är således inte så enkel som det har framkommit i en del inlägg i debatten. Nu säger vi i utskottet att vi vill ha en översyn av övriga gruppers behov, dvs. att det bör preciseras vilka grupper som skall ingå. Och vi vill också få till stånd en kompletterande utredning av vilka behov av särskilda omsorger som kan föreligga. Från den socialdemokratiska gruppen gör vi den tolkningen av begreppet särskilda omsorger som jag nyss har redovisat. I intet fall är vi beredda att föra in omsorger i den här lagen som på ett naturligt sätt kan tillgodoses genom den allmänna lagstiftning som finns i samhället. Det är en viktig principfråga att handikappades behov så långt det över huvud taget är möjligt skall tillgodoses inom ramen för den allmänna lagstiftningen. Detta är viktigt för oss att understryka, inte minst mot bakgrund av den debatt som pågått. Vi blevi utskottet uppvaktade av bl.a. Handikappförbundens centralkommitté. I delegationen ingick även representanter för de organisationer som har alldeles särskilt stora intressen på det här området. Jag uppfattade det närmast som en vädjan från HCK att utskottet skulle ställa upp på propositionen i den form den har. Det gällde särskilt i fråga om personkretsen. Dessutom skulle man också i övrigt ytterligare understryka behovet av att få den översyn som redan nämnts i propositionen. Ett ytterligare skäl var att man ville söka enighet politiskt och bevara den enighet som man inom handikapprörelsen efter en del svårigheter lyckades skapa kring detta synsätt. Vi socialdemokrater i utskottet ville gärna vara med om ett sådant tillkännagivande. Förutsättningen för oss var då att vi nådde enighet och att vi undvek politisk strid. Och därför vill jag, herr talman, å hela den socialdemokratiska gruppens vägnar säga att vi är både djupt besvikna och irriterade över hur utskottets ordförande har fört debatten vidare. Han använder nu uttryck som social nedrustning, det bidde en tumme, propositionen vill reducera insatserna för vissa handikappgrupper. Om detta hade sagts på den kongress som jag just kommer ifrån, nämligen HCK:s, skulle vi förmodligen ha ansett att utskottets ordförande ”är ute och cyklar”. Det är möjligt att man inte uttrycker sig så i riksdagen, men jag tycker att detta är ganska träffande. Jag anser att det över huvud taget inte finns något försvar för att först vara med om en uppgörelse i utskottet — vilken jag har redogjort för, och där det mycket klart sägs att vi skulle söka enighet och undvika strid — och dagen efter låta sig intervjuas i pressen och gå till frontalangrepp mot propositionen. Utskottets ordförande kan väl ändå inte inbilla sig att s-gruppen agerar alldeles utan kontakt med sin egen regering? Vi har lyssnat till handikapprörelsen, säger Ingemar Eliasson. I så fall sov Ingemar Eliasson när HCK uppvaktade utskottet. Budskapet var nämligen klart och entydigt: Ställ upp på propositionen, men gör ett tillkännagivande om behovet av en översyn. För mig är det obegripligt att utskottsordföranden då går ut på det här sättet, både här i debatten och i övrigt. Herr talman! Jag skall inte kommentera reservationerna i betänkandet. De har debatterats tidigare, och jag tycker att de motiv som finns för utskottets skrivning har blivit klarlagda. Jag vill därmed yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! En replik till Bengt Lindqvist är dess värre nödvändig. Vi som sitter i utskottet, dvs. Bengt Lindqvist och jag och en del andra, är ense om det som står i betänkandet. Min kritik har riktats emot regeringen för att propositionen var bristfällig. Vi har i enighet kunnat komplettera och förbättra förslaget, och det som riksdagen nu föreslås anta som sitt beslut är inledningen till en viktig reform. Jag har, inom parentes sagt, inte använt ordet social nedrustning — men det må vara. Jag tycker att propositionen var en besvikelse, och det vet jag att många handikappade tyckte att den var, i förhållande till vad omsorgskommittén hade föreslagit. Angreppet som jag har riktat mot propositionen kan inte komma som någon överraskning. Vi anförde dessa synpunkter redan i vår motion. Det är samma kritik som har riktats mot propositionen från centern och moderaterna såsom varande ett otillräckligt förslag till reform. HCK:s uppvaktning hos utskottet hade naturligtvis varit onödig om man var helt till freds med allt som stod i propositionen. Budskapet var: Politisk enighet — vi vill hellre ha uttalade utfästelser från alla partier än en uppslitande strid. Men det var också ett klart uttalande för att omsorgslagen skulle omfatta alla handikappgrupper med behov av särskilda omsorger. Detta uttalande blev så tydligt att ingenting kunde missförstås på den punkten. Jag inser att man kan lyssna till detta budskap med litet olika öron. Men jag kan säga att vi som motionärer inte hade gått med på denna enhälliga framställning om den inte var mer förpliktande än det som redan stod i propositionen. För oss var det otillräckligt. Det är på den här punkten, herr talman, som jag har varit oroad för att inte socialministern har uppfattat allvaret i utskottets uttalande. Jag hoppas att Bengt Lindqvist snarare understryker detta allvar än uttunnar vad utskottet säger.
Herr talman! Det var glädjande att höra att Ingemar Eliasson inte står för det uttalande som återges i Dagens Nyheter av den 23 maj om social nedrustning. Handikapprörelsen vill ha en översyn. Det förstod vi också. Handikapprö relsen vill att de barn och ungdomar som har behov av särskilda omsorger, i den bemärkelse som jag försökte utveckla, verkligen får del av dem. Det var det budskap vi fick plus en vädjan om politisk enighet. Den politiska enigheten i den här frågan är inte minst viktigt eftersom det förestår ett val inom snar framtid. Ingen av oss vet vem som kommer att fortsätta arbetet i socialdepartementet. Jag vill också, herr talman, i denna replik ta upp en sak som jag tappade bort i mitt anförande, nämligen handikappade och skatten. Det är nog få grupper i vårt samhälle som har så stor förståelse som handikappade för att samhället måste skaffa resurser på olika sätt för att med lämpliga medel kunna vidta de stödåtgärder och ge de former av hjälp som behövs för utsatta grupper. Handikappade har verkligen fått pröva på vad en svag offentlig sektor innebär. Det är en viktig observation att göra. Det vill jag gärna göra Ingemar Eliasson uppmärksam på.
Herr talman! Det senare uttalandet var litet anmärkningsvärt; att handikappades förståelse för höjda skatter skulle vara extra stor. Det skulle vara intressant att veta hur mycket de handikappade har fått tillbaka av dessa skatter. Anledningen till deras förståelse skulle vara att inkomster behövs för att tillgodose deras behov av särskilda omsorger. Det sambandet finns naturligtvis. Men hur mycket av det som regeringen nu har tagit in på höjd moms, höjd bensinskatt, höjd bilaccis — om vi nu får en sådan — och alla andra skattehöjningar har kommit tillbaka till de handikappade? Har de på någon punkt fått det bättre med hjälp av alla dessa skattehöjningar. Sanningen är naturligtvis den, att är man lycklig nog att ha fått ett arbete och en förvärvsinkomst, så har man fått en skattehöjning som långt överstiger de förbättringar man fått. Det skulle kanske ha kostat 300 miljoner att utvidga omsorgslagen nu till att gälla alla handikappade. De pengarna fanns uppenbarligen inte någonstans, trots alla dessa skattehöjningar. Förtidspensioneringen av handikappade fortgår med oförminskad styrka — det kansket.o.m. är så att vi förtidspensionerar fler just nu. För det finns det pengar, men inte för att ge dem arbete. Det är nog så, herr Lindqvist, att handikappade kunde ha förståelse för höjda inkomster till staten, om de fick mer tillbaka. Men de har drabbats av alla skattehöjningar utan att ha fått det stöd och den hjälp som de är berättigade till.
Herr talman! Den främsta anledningen till att handikappades behov inte har kunnat tillgodoses fullt ut är just att samhället saknar resurser. Anledningen till den ekonomiska krisen har vi diskuterat många gånger, men jag vill erinra om det ras som inträffade mellan åren 1976 och 1982 och att vi fortfarande lever under sviterna av detta.

Det är skillnaden mellan den politik som förs av oss och den politik som förs av de borgerliga.

Herr talman! Det är med stort intresse som jag tagit del av regeringens förslag till ny omsorgslag, nämligen proposition 1984/85:176. Med lika stort intresse har jag tagit del av socialutskottets betänkande 27, som man ägnar åt denna fråga. Bakom den proposition som vi skall behandla i dag, liksom bakom utskottets betänkande, ligger det helt naturligt ett mycket stort arbete. Vi har kunnat ta del av omsorgskommitténs betänkande, som hade titeln Omsorger om vissa handikappade och som ingår i statens offentliga utredningar. Dessutom har vi kunnat ta del av en arbetsgrupps arbete med den fortsatta beredningen av ärendet. När jag nu läser propositionen och utskottsbetänkandet tycker jag att det allra mesta är bra. Jag tycker att de resonemang man för är i stort sett riktiga. Men, herr talman, på en punkt har jag en kritisk uppfattning, och det är samma kritiska uppfattning som De handikappades riksförbund har framfört. Förbundet har länge framfört meningen att de samhällsorgan och kommunala nämnder som ger service och stöd till medborgare i allmänhet också har skyldighet att göra sina insatser tillgängliga för handikappade. Man finner det inte motiverat att införa en särskild lag, och man befarar att tillkomsten av en sådan lag kommer att verka tvärs emot de normaliseringssträvanden som alla tycks föredra. De handikappades riksförbund säger vidare att inför man en sådan lag leder detta till att de styrande på det kommunala området kommer att minska sina insatser för de handikappade. Man skulle kunna säga att speciallagstiftning aldrig varit lyckad för de rörelsehindrade. Det har snarare varit ett hinder. Jag skulle vilja citera socialutskottets uppfattning, som återfinns på s. 7 i betänkandet. Där står följande: ”Som framkommit vid beredningsarbetet förutsätter emellertid en sådan utvidgning ytterligare utredningsarbete. I propositionen framhålls att socialministern har för avsikt att senare återkomma till regeringen i frågan om att utreda behovet av åtgärder för andra grupper av barn och ungdomar än dem som nu föreslås ingå i omsorgslagens personkrets. Detta utredningsarbete skall enligt utskottets mening inriktas på att precisera vilka grupper som bör omfattas av lagen och belysa behovet av kompletterande särskilda omsorger. Utskottet vill vidare kraftigt understryka att utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt. Syftet bör vara att utvidga omsorgslagen att gälla alla barn och ungdomar som har behov av särskilda omsorger.” Jag vill i det sammanhanget säga följande. Låt representanter för handikapporganisationerna vara med i arbetet i den utredning som skall tillsättas, och gör inget mot deras vilja! Herr talman! Jag vill avslutningsvis återigen anföra ett citat, nu hämtat ur omsorgskommitténs betänkande — jag tycker det är ett bra citat. ”Vårt samhälle utgör en gemenskap, som omfattar alla. Var och en skall ha rätt till bostad, arbete, meningsfull fritid, privatliv och kontakter med andra. En gemenskap som inte omfattar alla blir torftigare och fattigare. Därför är det ett gemensamt intresse att alla kan vara med.” Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag skall inte försöka tillföra någon ny synpunkt eller ta upp någon ny strid. Jag tror bara att det kunde vara värdefullt att ett litet ögonblick, innan vi slutar, gå tillbaka dit där vi var när vi började. Det är många som med stort intresse följer vad riksdagen gör i dag — icke så få av dem befinner sig, tror jag, på vår åhörarläktare. Det är viktigt vilket intryck vi lämnar efter oss. Under en stund nu har, tycker jag, intrycket kunnat bli litet diffust. Här har träffats en överenskommelse i socialutskottet. Det har alltid ansetts normalt i riksdagen att när man har träffat en sådan överenskommelse står man för den till alla delar, även i den meningen att man lägger ned vapnen i den strid som till äventyrs kan ha föregått överenskommelsen. Jag tror det är angeläget att de som i eget intresse i dag följer riksdagens debatt och tar del av beslutet ändå får alldeles klart för sig att riksdagen på de här avgörande punkterna är enig. Som Bengt Lindqvist påminde om kan det i en tid, då det återstår några månader till ett val, vara särskilt värdefullt att veta att riksdagen, vad som än händer, politiskt står bakom den nya omsorgslagen och vad som skall göras för att få den att omfatta olika behövande grupper. På tre mycket konkreta punkter har det anmälts avvikande meningar. Jag tror att vi var och en står för dem, och det skall vi göra. De ändrar ingenting i huvudsaken, att vi här har försökt skapa ett modernt lagverk för ett viktigt handikappområde och att vi gör det i mycket stor politisk enighet. Jag vill också tillägga att vi självfallet kan diskutera — och socialministern har rätt i att det är relevant att diskutera — finansieringsfrågor, ekonomi osv. Jag är beredd att ta min del av ansvaret för alla besparingsförslag. Men samtidigt tror jag ändå att vi kan vara överens om att just där vi nu rör oss handlar trots allt inte allt om pengar. Trots vår otålighet över att det går för långsamt har det alltså hänt mycket på handikappområdet i Sverige sedan vi fick den nu gällande omsorgslagen. Det har kunnat hända inte bara därför att vi har fått ökade materiella resurser att fördela och därför att vi i stor utsträckning har kunnat enas om att fördela dem på detta område, utan också därför att man har fått en vidgad kunskap. De som har handskats med omsorgslagen under dessa nära 20 år, inte minst inom vårdhem och specialsjukhus — som nu till stor del går mot sin förgängelse — har bidragit mycket till detta. Det är inte allt som kan hjälpas med pengar. För många handikappade i Sverige är det grundläggande problemet att det man allra bäst behöver inte finns att köpa för pengar — och aldrig kan köpas för pengar. Vi går framåt även på de här mer svårgripbara områdena. Det är alltid lättare att diskutera i termer av miljoner och miljarder än i termer av kunskap och förståelse, men vi går alltså framåt även på dessa områden. Det är min övertygelse att den nya omsorgslagen kommer att hjälpa till i sin mån för att vidga vår kunskap, förbättra våra attityder och öka förståelsen. Det är en av de viktiga effekterna av att få ut så många som möjligt, även gravt handikappade, i ett så normalt liv som möjligt, så nära oss andra som möjligt. Vi får se dem — det behöver vi alla. Dessa synpunkter skall man inte bortse från när man bedömer det beslut som riksdagen nu fattar. Det är alltså i allt väsentligt ett positivt beslut.

Herr talman! Vi har i socialutskottet försökt nå politisk enighet i den här frågan, och det är mycket betydelsefullt. Vi har velat undvika en politisk strid. Jag vill därför beklaga att utskottets ordförande här mer talar som folkpartiets representant och inte vill bilägga den strid som inleddes med de motioner som väcktes. Det är inte på det sättet att det finns ett socialdemokratiskt parti i riksdagen och ett i kanslihuset — och det har även framgått av socialministerns uttalande här.

Herr talman! Utskottets vice ordförande vill ha enighet — och går upp och angriper mig för att jag råkar tala om att anledningen till att denna enighet har blivit möjlig är att utskottet har ställt sig bakom de motioner som folkpartiet, centern och moderaterna har väckt. Enigheten föreligger nu därför att vi har resonerat oss samman i utskottet. Jag är glad för det. Om man bara nu från olika partier förverkligar vad utskottet och snart riksdagen har uttalat, så kommer denna enighet att bestå. Jag hoppas att den irritation som här har förmärkts från den socialdemokratiska sidan inte leder till att man tar lätt på det som socialutskottet nu önskar, nämligen en fortsatt reformering av omsorgslagen så att alla handikappade som har behov av särskilda åtgärder kommer att omfattas inom en snar framtid.

Herr talman! På skilda sätt söker vi i vårt land gynna tankeutbytet via det tryckta ordet. Stora summor utgår i pressoch tidsskriftsstöd. Det är en självklarhet att tidningarna delvis finansierar sin verksamhet genom annonser. Ingen tror att det kränker deras integritet. Annorlunda förhåller det sig på etermediaområdet. Där betraktas varje tendens till ökad frihet med stor misstänksamhet av de socialistiska partierna. Sveriges Radio-koncernens s.k. public service-verksamhet har givits ett drivhusklimat som menligt har inverkat på såväl kvalitet som rationalitet. Särskilt tydligt har denna fruktan för konkurrens manifesterat sig under närradions framväxt. Närradion är ju något så oskyldigt som det ideella föreningslivets möjlighet att via etern nå allmänhet och medlemmar i grannskapet med sitt budskap. Detta borde vara värt all uppmuntran. Men varje steg framåt har fått tas under hårt socialistiskt motstånd. Enkelt uttryckt: Hade vi inte haft sex års borgerlig regim här i landet skulle vi inte ha fått någon närradio. Lyckligtvis hann versamheten etablera sig så väl — vilket vittnar om att den fyller ett behov — att den sittande regeringen inte vågar sig på att avskaffa närradion. Den nu framlagda propositionen andas dock ingen entusiasm. Tvärtom kastar man förstulet in litet grus här och var i maskineriet. Stoppas det inte blir det väl alltid litet gnissel. Ett antal borgerliga reservationer är därför fogade till betänkandet. När jag nu kommenterar dem vill jag samtidigt understryka att vi från moderat sida ser närradion som ett första steg på vägen mot en fri radio. Såväl etableringsrätten som frågan om hur yttrandefrihetsbrott skall beivras finns det således anledning att återkomma till i en nära framtid. Enligt propositionen bör närradioföreningarnas programutbud begränsas enligt punkterna 1-3 i 11 § närradiolagen. Det finns enligt vår mening ingen anledning att på detta sätt detaljreglera närradioföreningarnas programutbud. En medlem av lagrådet har även ifrågasatt grundlagsenligheten i förslaget. Ändringen av 11 § bör därför endast gälla rätten till provsändningar. Jag tillstyrker reservation 1. Inom regeringskansliet bereds för närvarande yttrandefrihetsutredningens förslag om ett enhetligt regelsystem för yttrandefriheten vad gäller det tryckta ordet och etermedia. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att regeringen och utskottet föreslagit en begränsning av yttrandefriheten i form av en rätt för närradionämnden att interimistiskt återkalla sändningstillstånd. Utskottet talar om en godtagbar avvägning mellan kraven på rättsäkerhet och kraven på möjligheter att kunna ingripa någorlunda omgående och effektivt. Det är en slapp attityd. Eftersom den rättsliga prövningen inte är avslutad kan ju det effektiva ingripandet visa sig oberättigat. Jag yrkar bifall till reservation 2. För närvarande är reklam i närradion förbjuden. Det kan ha varit motiverat under ett inledningsskede och då reklam i andra etermedia i Sverige ej förekommit. Nu står vi inför en förändring på den punkten. De politiska partierna är också på väg att ompröva sin inställning till reklam i eteroch kabelmedia. Det ter sig då naturligt att låta även närradion använda reklam som inkomstkälla — man har ju inga licensmedel att tillgå. Enligt vår uppfattning bör närradioföreningarna besluta om formerna för reklamen. Litet olika modeller kommer då säkert att uppstå och erfarenheter vinns för framtiden. Jag tror inte att det är några stora pengar att hämta på reklam i närradion, men kanske kan man täcka vissa gemensamma kostnader och därmed göra det lättare för fattiga föreningar att vara med. Reservation 3 tillstyrks. Närradion är till för ideella föreningar, inte för organisationer som bedriver kommersiell verksamhet. Reklam i andra former än den närradioföreningen godtagit kan eljest lätt komma att blandas in. Sändningstillstånd bör därför inte ges till föreningar med kommersiell inriktning. Jag yrkar bifall till reservation 4. Televerket har för närvarande monopol i fråga om närradiosändarna. Sådana monopol leder erfarenhetsmässigt till fördyringar. Det är även ur yttrandefrihetssynvinkel fel att televerkets prioriteringar kan avgöra när en sändare sätts upp. Föreningarna bör därför ha möjlighet att själva anskaffa sändarutrustning. Det är fullt tillräckligt att den godkänns av televerket. Jag tillstyrker reservation 5. Föreningarnas främsta önskemål tycks vara att få starkare sändare. Ändå har samtliga partier i utskottet utom moderaterna slagit fast att 5 km-gränsen fortfarande skall vara huvudregel för sändarnas räckvidd. Detta är fullkomligt obegripligt med tanke på att centerpartiet i sin motion sagt att riksdagen bör uttala att där det finns ett utbrett önskemål om täckning av hela kommuner bör detta tillgodoses om det finns rimliga förutsättningar härför. Samma önskemål har flera socialdemokratiska motionärer framfört, och jag har levt i föreställningen att även folkpartiet ville att den stela 5 km-gränsen skulle överges. Men liksom hönan hypnotiseras av kritstrecket har socialdemokraterna visat sig oförmögna att kliva över 5 km-linjen. Och mittenpartierna har dess värre tagit steget in i den magiska cirkeln. Några sakliga motiv framför inte utskottet. Verksamheten skall vara lokal, det är allt. Att ”lokal” faktiskt inte är synonymt med ”begränsad till 5 km” tycks vara helt okänt. Ett finger ger man: ”Utifrån en bedömning av föreningslivets behov och ortens förutsättningar bör sändare med större räckvidd kunna få förekomma. Framför allt bör glesbygdsorter kunna komma i fråga för en sådan prövning.” Observera formuleringen! Framför allt vissa orter bör kunna komma i fråga för en prövning — det är sannerligen inte särskilt generöst. Vi moderater anser att det tvärtom är föreningslivets behov och ortens förutsättningar som skall ligga till grund för beslut om sändarnas räckvidd i varje enskilt fall så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. I praktiken torde väl det ofta komma att motsvara just en kommun, men det skall man inte behöva låsa sig för i förväg. De organisationer som arbetar med närradio har anledning känna stor besvikelse över utskottsmajoritetens ställningstagande på denna punkt. Jag yrkar bifall till reservation 6. Regeringen föreslår att närradiomyndigheten finansieras genom avgifter från de sändande föreningarna. Den inställningen skiljer sig på ett frapperande sätt från den attityd som socialdemokraterna brukar ha till ideella organisationers arbete. Närradioengagemanget skall tydligen göras relativt sett dyrare och därmed mindre attraktivt än annan verksamhet. Det blir dessutom svårt att få kontroll över kostnadsutvecklingen för en myndighet som endast har att skicka räkningen till andra, vilka är förpliktade att betala. De delar av närradionämndens verksamhet som innefattar myndighetsutövning bör därför bekostas av staten. Jag tillstyrker bifall till reservation 7. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till samtliga reservationer i betänkandet som de moderata ledamöterna i utskottet står bakom.

Herr talman! Närradion har blivit en stor framgång. Den försöksverksamhet som har pågått i närmare sex år har visat på ett oavbrutet ökat intresse för närradion från både publiken och de sändande organisationerna. Men då närradioverksamheten introducerades var motståndet stort. Både socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna gick emot närradion. De hävdade att närradion var ett odemokratiskt medium. Det skulle vara dyrt och bli tillgängligt bara för de rika organisationerna, och närradion skulle vara ett hot mot Sveriges Radios programverksamhet. På alla dessa punkter har motståndarna fått erkänna att de gjorde en felbedömning. Jag betraktar detta som andens seger över materien. Jag vill gärna vitsorda att statsrådet Bengt Göransson för sin del aldrig har gett uttryck åt en sådan vantro på närradion som t.ex. Bertil Zachrisson, Georg Andersson och andra ledande socialdemokratiska kulturpolitiker gjort sig till talesmän för. Sommaren 1979 skrev t.ex. Bertil Zachrisson i en artikel om närradion i Dagens Nyheter: ”Den är dyr, så dyr att det i längden bara är stora, väletablerade organisationer som har råd. Men närradion är också isolerande. Organisationerna förvisas till egna hörn av medievärlden, och press, radio och TV får alibi för att strunta i organisationerna.” I dag kan man på många håll tvärtom konstatera att socialdemokratiska organisationer och grupperingar inom arbetarrörelsen är bland de mest aktiva inom närradion. Närradion har alltså kommit för att stanna. Det är min övertygelse att den inom ett begränsat antal år kommer att finnas över hela landet. I dag skall riksdagen fatta beslut om att permanenta närradion — och det är bra. Men det finns fortfarande några skönhetsfläckar i utskottsmajoritetens ställningstagande. På det hela taget går dessa tillbaka på regeringens regleringsiver. Det finns t.ex. ingen anledning att så detaljreglera närradioföreningarnas programutbud som sker i propositionen. En medlem av lagrådet har t.o.m. ifrågasatt om en sådan begränsning av närradioföreningarnas sändningsrätt står i överensstämmelse med grundlagsskyddet för yttrandefriheten. Enligt min mening bör man inte godta denna begränsning av närradioföreningarnas programutbud. Yttrandefrihetsbrott bör beivras inte i administrativ ordning utan genom domstolsförfarande. I dagarna har konstitutionsutskottet enhälligt intagit den uppfattningen när det gäller kabelsända program och därmed gått emot regeringens proposition om kabel-TV. Det är synd att kulturutskottets majoritet inte har varit lika lyhörd för yttrandefrihetssynpunkterna, utan ställt sig bakom propositionens förslag om möjlighet till administrativa inskränkningar i programverksamheten. Självfallet bör det också stå föreningarna själva fritt att anskaffa sändarutrustning, under förutsättning att den godkänns av televerket. Jag är övertygad om att televerket även med ett sådant system skulle vara den främsta leverantören, men det finns ingen anledning att ge televerket monopol också på detta området. Slutligen bör närradionämndens verksamhet inte i sin helhet finansieras av de sändande föreningarna. Det är från principiell synpunkt olämpligt att det ideella föreningslivet skall finansiera en del av den statliga förvaltningen. De delar av nämndens verksamhet som innefattar myndighetsutövning bör bekostas av staten. Det är en uppfattning som inte bara de borgerliga partierna är ense om, utan som också närradioföreningarna ansluter sig till. På ett par punkter har utskottet vidgat friheten för närradion. Den första är när utskottet skriver att ”om en lokal samarbetsorganisation för exempelvis olika handikappföreningar eller kyrkor har fått sändningstillstånd, finns det inte obetydligt utrymme för att låta de olika föreningarna medverka och föra ut sina budskap”. Det innebär att sändningar av just denna typ, som hittills varit möjliga, också i framtiden skall kunna fortsätta. Jag tänker t.ex. på Radio Linköping. Också på en annan punkt gör utskottsmajoriteten en justering, som bl.a. markeras genom en formell ändring av 1 § närradiolagen. 5-kilometersgränsen skall fortfarande vara huvudregel för sändarnas räckvidd, men närradionämnden skall kunna medge avsteg från huvudregeln. Detta skall ske ”utifrån en bedömning av föreningslivets behov och ortens förutsättningar”. Framför allt bör glesbygdsorter kunna komma i fråga för en sådan prövning. Därmed får närradionämnden ett instrument för att göra en generös bedömning av de lokala förutsättningarna för närradions räckvidd, och där skall föreningslivets behov och ortens förutsättningar vara avgörande. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de reservationer som bär mitt namn. Samtidigt finner jag det angeläget att än en gång uttala min tillfredsställelse över att vi kommit fram till den dag då en i stort sett enig riksdag kan fatta beslut om att permanenta närradion. När den introducerades skedde det under starkt motstånd från de socialistiska partierna. I dag har verkligheten övertygat dessa partier om att en vidgad yttrandefrihet faktiskt kan accepteras. Närradion har kommit för att stanna. Nu ankommer det på de många ideella föreningarna och på kyrkorna ute i Sverige att undan för undan ge närradion ett alltmera kvalitativt och omväxlande innehåll.

Herr talman! Den mest intressanta frågan i den debatt som vi för här i dag är den om sändarnas räckvidd. Jag tror också att det är den fråga som föreningslivet i första hand intresserar sig för. Jag kan inte se att Catarina Rönnung gav något som helst motiv för att behålla 5-kilometersgränsen, som är den nuvarande huvudregeln. Varför skall inte föreningarnas egna önskemål kunna få styra denna verksamhet, som ju är till för föreningarna och som enligt Catarina Rönnung skulle bedrivas på just deras villkor? Det vore intressant att höra varför föreningarna inte skall kunna använda exempelvis kommunen som en bas, om de själva föredrar detta. Catarina Rönnung erinrade om att jag en gång kallade ett tidigare förslag om närradion en skvader som flaxade utan att kunna lyfta, och det är korrekt. Nu kanske den lyfter litet bättre, men när den har flaxat i väg en bit upptäcker den att den är kedjad—med en 5 km lång lina. Jag tycker, Catarina Rönnung, att vi skall klippa av den linan. När det gäller frågan om att interimistiskt dra in tillstånd gör Catarina Rönnung det litet för lätt för sig. Det faktum att det inte finns en lagakraftvunnen dom betyder att det beslut som tingsrätten har fattat kan komma att ändras i högre instans. Det kan visa sig att man har en annan uppfattning vid den fortsatta prövningen av situationen. Då har man alltså vidtagit en åtgärd, som i praktiken har drabbat en organisation, trots att den sedermera kanske kommer att frikännas. Jag tycker att detta från rättssäkerhetssynpunkt är en mycket betänklig åtgärd i sig. När vi därutöver ganska snart skall pröva dessa ting enligt en yttrandefrihetsgrundlag, som skall ha samma karaktär som den nuvarande grundlagen för tryckfrihet, är det ytterst olämpligt att införa en sådan begränsning. Jag tycker inte att Catarina Rönnung egentligen angav några motiv för televerkets monopol i fråga om sändare. Om en förening själv ordnar sändarutrustning av den karaktären att den kan godkännas av televerket, varför skall den då inte få göra det? Varför bibehålla televerkets monopol på detta område? Har det något som helst egenvärde? Jag kan inte se det.
Herr talman! Catarina Rönnung påstod att jag i mitt arbete för närradion skulle ha drabbats av ett anfall av dåligt humör. Nej, Catarina Rönnung, mitt arbete för närradion har varit präglat av ett oändligt tålamod. I den första trepartiregeringen gällde det att övertyga centern och moderaterna om att det var angeläget att starta denna försöksverksamhet. Det skedde inte utan möda. Sedan gällde det att besegra socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas motstånd. Det var ett mycket påtagligt motstånd. Jag har en citatsamling, som är utomordentligt imponerande på den punkten. För övrigt är känd sak så god som vittnad. Catarina Rönnung påstår att jag nu intar en delvis annan ståndpunkt än 1982. Det är väl inte så underligt att det under tre år kan ske en viss perspektivförskjutning. Framför allt tycker jag att det är viktigt att observera att man bör tillämpa samma principer när det gäller yttrandefrihetsbrott oavsett medium. Det har vi haft franledning att ta ställning till i år på ett annat sätt än 1982. För övrigt tycker jag inte att det är något att skämmas över att man intar en annan ståndpunkt, när erfarenheterna samlar sig. Jag tror verkligen på omvändelsens möjlighet. Catarina Rönnung och hennes socialdemokratiska kolleger är utmärkta exempel på detta, fast det är så märkvärdigt svårt för dem att erkänna det. Eftersom jag sällan präglas av dåligt humör i mitt arbete med närradion eller andra frågor, vill jag gärna säga: I dag är det för närradions vänner, Catarina Rönnung, fest i Kapernaum. Låt oss då fröjdas och vara glada.

Fru talman! Det är helt riktigt att vi hade en S-kilometersgräns under försöksverksamheten. Någon riktpunkt måste man ha, när man startar ett försök. Men nu har vi ett antal års erfarenhet.

Det är också riktigt att det skall vara en lokal verksamhet. En lokal verksamhet sker naturligen inom en kommun. Om den kommunen råkar vara litet större, så att 5 km inte räcker, varför då ha en huvudregel, som det erfordras särskilda skäl för att frångå? Låt oss ha såsom huvudregel att föreningarnas önskemål skall tillgodoses, om de vill ha en starkare sändare och det inte finns några tekniska hinder. När det gäller yttrandefrihetsgrundlagen och vad den kan komma att innebära vill jag framhålla att det för vår del är en självklar utgångspunkt att man skall försöka åstadkomma enhetlighet så att lagstiftningen för det tryckta ordet ligger såsom grund. Det mest anmärkningsvärda med propositionens förslag är ju att man under det att denna beredning pågår skärper det nuvarande regelsystemet och inför en möjlighet för ett interimistiskt beslut, som bygger på i den första rättsliga instansen, kanske inte står sig i en följande högre instans. Det är faktiskt ett mycket allvarligt förslag från rättssäkerhetssynpunkt. Det är förvånande att utskottet har accepterat det.
Fru talman! Det förekommer verkligen förändringar inom det politiska livet. Under mina år såsom utbildningsminister lade jag fram förslag om närradioverksamhet. Det möttes med förakt och hån från socialdemokratiska debattörer. Det finns, som jag tidigare sade, en imponerande exempelsamling. Jag har emellertid avstått från att i dag citera ur den. Kulturminister Bengt Göransson lägger nu fram ett förslag och får på praktiskt taget alla punkter stöd av oss. Det tycker jag är självklart. Så kliver Catharina Rönnung fram, präglad av magsyra. I dag råder det glädje hos närradions vänner. Jag noterar den omsvängning som har skett inom socialdemokratin. Den är bra. Det är hälsosamt att man kan byta åsikt också i sådana här frågor. Jag har försökt ge er en eloge för detta. Mitt goda humör är så obegränsat att jag avstår från att kommentera Catharina Rönnungs uttalande om min helgongloria och annat. Det är faktiskt närradion som det i dag gäller. Jag är glad över att Catarina Rönnung numera är en vän av närradion.

Fru talman! Dagens debatt är på många sätt intressant. Den är intressant som illustration till värdet av att man någon gång har det oändliga tålamod om vilket Jan-Erik Wikström talade. Om man emellanåt har tålamod kan det visa sig att även konfliktfyllda punkter går igenom en mognadsprocess, som gör att man så småningom kan lösa problem och fatta beslut under relativ enighet. Närradiofrågan är i hög grad ett exempel på det. Debatten är naturligtvis också intressant på det sättet att Jan-Erik Wikström avslöjar att det ingalunda fanns någon entusiasm i den trepartiregering som han ingick i när har först lanserade försöksverksamheten. Jag ser det som ett uttryck för att närradion —- som i dag presenteras som föreningarnas radio — har en utgångspunkt i en folkrörelsesyn. Och i de remisskommentarer som jag i tidigare kapaciteter hade möjlighet att ge beträffande närradioförslagen fäste jag avseende just vid det. Jag kan alltså se detta med folkrörelsesynen som en förklaring till de skilda uppfattningarna. Med en sådan förklaring förstår man naturligtvis också det motstånd som moderaterna i en trepartiregering må ha visat mot närradiotanken. Och man kan också förstå varför de så småningom såg den som en chans — nämligen en chans att slå sönder ett nationellt radioföretag snarare än att möjliggöra för många små föreningar att komma ut i etern. Folkrörelserna i vårt land har alltid haft ett mycket intensivt — men emellanåt konfliktfyllt — förhållande till massmedia. Det beror naturligtvis på att de tidiga folkrörelserna själva hade en massmediafunktion vid sidan av andra funktioner. Man har också från folkrörelsehåll alltid velat ha tillgång till i synnerhet etermedia, velat använda etermedia som kanal. Det har för medias del varit litet förödande. Media är ju inte uteslutande anslagstavlor! I det stycket skulle jag möjligen vilja polemisera mot en formulering av Jan-Erik Wikström i ett tidigare skede, när han kallade närradion för en eterns stencilapparat. Jag ser det mer som ett uttryck för en teknisk beskrivning av det enkla, billiga hjälpmedlet, men eftersom beteckningen skulle kunna ge ett intryck av att det var fråga om stencilerade meddelanden som skulle produceras, vill jag åtminstone på den punkten förvissa mig om att Jan-Erik Wikström och jag inte har olika uppfattningar. Det förhållandet att vi fick en häftig debatt när närradioförslaget presenterades, skall man alltså se mot bakgrund av att det faktiskt fanns krafter som sannolikt inte hade folkrörelseintresse att möjliggöra för föreningar att komma till tals utan snarare torde ha haft som avsikt att försöka upplösa ett public service-system på radioområdet. Allemansradion skall ses i det perspektivet. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde, valde vi att låta utredningsprocessen fortsätta. Vi gjorde det därför att vi bedömde att det fanns oklara punkter och att frågan behövde genomgå den mognadsprocess om vilken jag nyss talade. Utredningen gjordes. Närradiokommittén utförde ett förtjänstfullt arbete. Propositionen kan nu antas under relativ enighet, och jag har anledning att uttala tillfredsställelse över det. Närradioverksamheten har under de gångna åren i hög grad kunnat utvecklas på sina egna villkor och av egen kraft. Det är alltså ingen konstlad figur. Om jag skall återkomma till skvaderdiskussionen, vill jag framhålla att det inte är någon konservatorsfinurlighet som nu presenteras, utan beslutet i dag är egentligen en bekräftelse på att en verksamhet har kunnat etablerats. Det är en regelskrivning för en verksamhet som finns. Närradion skall vara föreningarnas radio — inte i första hand riksorganisationernas. Det är alltså inte folkrörelsernas behov av att ha tillgång till anslagstavlan som skall tillgodoses utan de lokala föreningarnas och organisationernas behov av kontakt, deras behov av att — utöver med andra media — också arbeta med etermedia. Närradio skall vara amatörernas radio också. Detta är viktigt att slå fast. Det ligger ingenting negativt i att betona det utan det innebär snarare att man understryker det jag tidigare sagt. Det vore en fara för närradion om den utsattes för risken att föreningar engagerade mediaproffs, som skulle åta sig att för föreningarnas räkning göra program åt dem. Vitsen är att föreningarna gör sina egna program, använder mediet på egna villkor. Det som då behövs inom folkrörelserna i dag är möjligheter — och det kommer naturligtvis att ta ytterligare någon tid — att utveckla det som kan kallas en närradiokultur, att få många medlemmar som lär sig att praktiskt arbeta med närradion. Det finns intresserade medlemmar. Jag har kunnat möta dem vid samtal med närradiofolk ute i landet. Det finns medlemmar som är beredda att med entusiasm offra tid på närradio. Det är naturligtvis mycket glädjande när det dessutom blir många som lyssnar. Men jag tror att man i första hand skall lägga tyngdpunkten vid sändarna och inte vid lyssnarsiffrorna. Annars tror jag att närradion kan råka illa ut. Så något om räckvidden, som varit uppe till debatt. Anledningen till att regeringen har föreslagit i propositionen att räckvidden skall vara begränsad är att vi anser att verksamheten bör ha karaktären av närradio. En annan anledning är det förhållandet att frekvensutrymmet inte är obegränsat. Det finns skäl att faktiskt vara observant på den punkten. En kort räckvidd möjliggör också, och försvarar, att program som görs är opretentiösa. Det kan motverka försöken till en professionalisering, som skulle kunna vara till skada för verksamheten. Inskränkningar i fråga om rätten att sända har diskuterats här. Låt mig bara erinra om, ytterligare en gång, att vi faktiskt i närradiosammanhang har haft en rad konkreta problem och ställts inför krav på ingripanden mot rasistiska sändare utan att kunna ingripa. Jag tycker att det finns anledning att ändå påminna om det. Så till finansieringsfrågorna. Där vill jag beröra både reklamfriheten och myndighetens finansiering. Låt mig börja med att säga något om myndighetens finansiering. Det är klart att man kan hävda att en myndighet helt bör bekostas av staten, att alltså de sändande föreningarna skulle befrias från avgift. När förslaget har lagts fram i den form det har fått har bakgrunden varit — det finns det naturligtvis ingen anledning att dölja — att vi i dag har en ekonomiskt mycket brydsam situation. Jag har då sett de relativt blygsamma avgifter som det trots allt är fråga om som en fördel, eftersom staten — i och med att avgifter utgår — inte kan motsätta sig en utveckling och utbyggnad av myndigheten av finansieringsskäl. Vi skulle annars faktiskt kunna komma i det läget att vi vid varje budgetbehandling i riksdagen talade om hur mycket myndigheten får kosta — och därmed gav en ram för hur många föreningar som kunde hanteras av myndigheten under det därpå kommande året. Det skulle alltså innebära en möjlighet, i en ekonomiskt brydsam situation, till en begränsning av utbyggnaden som man i dag faktiskt inte kommer att kunna tillgripa. Det tycker jag faktiskt är ett värde som man bör uppmärksamma. Beträffande reklamfrågorna vill jag säga att det har varit angeläget att hålla närradion reklamfri därför att man inte skall frestas att gå efter lyssnarsiffror när det gäller att fördela attraktiva tider. Också den lilla föreningen måste ha rätt att få tillgång till attraktiva sändningstider. Det är dessutom, vilket det kan vara värt att påminna reklamivrarna om, inte så säkert att man utan vidare skulle kunna klara en reklamfinansiering. Bara för att ta ett exempel kan jag nämna att närradion i dag sänder musik ungefär hälften av sin tid. För det betalar man en STIM-ersättning på ungefär 2 milj.kr. Den ersättningen är debiterad från STIM:s sida med utgångspunkt från att det är en ideell verksamhet som bedrivs. Skulle man ha kommersiell verksamhet, där man alltså säljer annonser, skulle STIM-avgiften sannolikt mångdubblas. Det finns anledning att mycket starkt understryka att närradion måste kunna arbeta i de små förhållandena på de små föreningarnas villkor. Jag tycker alltså att förslaget på den punkten är väl motiverat. Jag ber att få återkomma i nästa replik.